Herr talman! Jag vill säga några ord med anledning av utskottets behandling av motionsparet I: 756 och II: 875. Utgångspunkten för motionerna var att återigen påvisa de olägenheter som råder beträffande behandlingen av patentansökningar. Balansen är i stort sett oförändrad, vilket betyder att det tar mellan fyra och fem år att få en patentansökan slutbehandlad. Trots vällovliga ansträngningar från verkets sida i form av rationaliseringsåtgärder av olika slag ligger balansen vid ca 60 000 icke avgjorda ansökningar. En i motionerna lämnad uppgift om att kvaliteten i fråga om granskningen av patentansökningar väsentligt sänkts emanerar från vederhäftigt patentombudshåll, och jag skulle gärna se att denna sak blir föremål för överläggningar mellan patentverket och patentombudsföreningen inom ramen för de kontakter som normalt äger rum. Ett obestridligt faktum är också att antalet besvärsärenden stigit från 349 år 1966 till inte mindre än 1264 år 1969, vilket måste betecknas som en ogynnsam utveckling. I motionen har även påtalats en allvarlig och besvärande utveckling inom bolagsbyråns verksamhetsområde. Såvitt jag kunnat bedöma läget inom patentverket påverkas möjligheterna att komma till rätta med de långa behandlingstiderna av att verket inte får tillräckliga anslag. Det bör samtidigt bemärkas att verket redovisar betydande överskott.

Vad utskottet anför, särskilt i andra stycket av skrivningen, ger mig anledning att hoppas på snara förbättringar. Vi har redan i motionerna anfört att vi är införstådda med att det begärda ökade anslaget med 200 000 kr. inte löser verkets problem, och jag avstår från att yrka bifall till förslaget om det högre anslaget. Jag är glad över att utskottet utformat sitt utlåtande på ett sätt som anvisar möjligheter av helt annan omfattning än tidigare, och jag hoppas att dessa möjligheter skall utnyttjas effektivt, så att patentverkets service i fortsättningen blir mera tillfredsställande. Jag lovar emellertid att också framdeles följa utvecklingen med intresse och skall återkomma om så skulle erfordras.

Herr talman! Under punkten 17, som ju gäller bidrag till Svenska turisttrafikförbundet, behandlas ett antal motioner, däribland en partimotion från moderata samlingspartiet och inte mindre än tre motioner av enskilda ledamöter från detta parti. Själv har jag varit med om att väcka motionsparet I: 303 och II: 255 med hemställan om åtgärder för upprättande och genomförande av en generalplan för utveckling av det svenska turistlivet. I detta motionspar framhåller vi att — såsom även framgår av årets statsverksproposition — utvecklingen av den svenska bytesbalansen inte är tillfredsställande. Vi påpekar, vilket numera inte är någon hemlighet, att en väsentlig del av underskottet i handelsbalansen är att hänföra till de valutor som de svenska turisterna förbrukar utomlands. Vi framhåller också att strömmen av utländska turister uppvisar en vikande tendens. Samtidigt som svenskarna förlägger allt flera och längre semestrar utomlands får den ena svenska turistanläggningen efter den andra tyvärr upphöra med sin verksamhet. Vi säger i slutet av motionerna att vi vill slå ett slag för svenskt turistliv. Det finns i Sverige stora fritidsområden och goda turistmål, som mycket väl kan konkurrera med de utländska anläggningarna. Vi nämner flera exempel, både den bohuslänska kusten och den svenska fjällvärlden, vilka var och en i sin egenart knappast har någon motsvarighet utomlands. Tyvärr måste vi konstatera att det svenska turistväsendet och det svenska turisttrafikförbundet kanske inte är så aktiva och säljande i sin propaganda som man kunde önska. Utskottet har som svar på våra motioner sagt att det åligger de sakkunniga för planering av turistanläggningar och friluftsområden m.m. att inventera vilka områden som kan anses lämpliga för turism och friluftsliv. Detta låter bra på papperct men jag vill med skärpa understryka att vi måste skynda på denna utveckling, ty det brådskar. Det är inte här fråga om enbart ell glesbygdsproblem utan framför allt ett storstadsregionernas problem. Jag ålervänder därför till Västkusten. Vi vet att den utgör ett speciellt egenartat område. När nu. exploateringstakten är så hög i detta område, skulle man nog gärna se att vi på något sätt finge fram en generalplan eller en riksplanering för det svenska turistlivet, vart detta bör förläggas och vad vi bör satsa på. För tillfället rör man sig med en löslig planering. Det talas om ett oljeraffinaderi här och en sulfatfabrik där. Sedan finns det mellan dessa industrianläggningar ett och annat område där man skall kunna tillgodose storstadsbornas behov av avkoppling och avstressning. Men det är inte bara fråga om de svenska turisterna, utan det gäller framför allt att kunna erbjuda och sälja dessa speciella områden och anläggningar till våra utländska turister. Jag vill inte framställa någon direkt grav anmärkning mot Turisttrafikförbundet och dess verksamhet, men jag skulle kanske ändå vilja sätta en bock i kanten för vad förbundet hittills har lyckats åstadkomma. Turisttrafikförbundet är kanske inte så modernt inriktat i sin verksamhet. För all del, svartvita broschyrer har blivit färgglada broschyrer, men det är inte bara den typografiska utrustningen som behöver moderniseras utan också mycket annat. Jag vill åter peka på västra Sverige, där vi i ett område har fått en ny turistchef, som under en längre tid haft möjlighet att verka utomlands, framför allt i Förenta staterna. Han har kunnat bevisa att man för mycket mindre medel än det här gäller kan beträffande ett visst turistområde göra försäljningen av svenskt turistliv räntabel och effektiv. Det är alltså inte själva storleken av anslaget vi vill diskutera, utan snarare utnyttjandet av det belopp som ställs till Svenska turisttrafikförbundets förfogande. Man måste försöka få fram en modern marknadsföring och nya metoder, så att svenskt turistväsende på ett helt annat sätt kan exponera sin vara utanför gränserna och även tala för den. Jag har inget speciellt yrkande, men som motionär har jag velat framföra några tankar i denna fråga.

Herr talman! Inget område torde ha så stor betydelse för den svenska samhällsekonomin och samtidigt vara föremål för så ytterligt liten diskussion i Sveriges riksdag som den svenska turismen. Inte minst framgick det av den ekonomiska debatt som fördes här för 14 dagar sedan att det finns två områden som är direkt bekymmersamma för vår valutareserv. Det ena är vårt u-landsbistånd, det andra är vårt negativa turistnetto, som blir större och större för varje år. Det beräknas nu uppgå till 1,3 miljarder kronor, lågt räknat. När statsutskottets femte avdelning behandlade dessa frågor rådde det tydligen inga större politiska motsättningar, och någon reservation avgavs inte. Jag skall inte heller framställa något särskilt yrkande, herr talman, men låt mig säga, att även om politiska motsättningar inte föreligger måste vi, när ämnet i fråga har så stor betydelse för vår samhällsekonomi, ha rätt att ändå ta upp det till debatt i riksdagen. Vi skall i detta land starta en turistkampanj för 600 000 kr. för att försöka få svenskarna att semestra i eget land. Kampanjen har naturligtvis den biverkan att den kan medverka till att locka fler utländska turister till vårt land och därmed göra vårt turistnetto mindre negativt. Men jag ställer frågan: Vilket är vårt huvudsyfte? Att få turister att komma hit eller att göra vårt land till ett turistland? Ty Sverige är inget turistland och, vad värre är, inga ansatser görs heller för att göra det till ett sådant land — men väl ansatser för att få folk att komma hit, Att sälja en vara en gång är en marknadsföringsfråga, men att sälja en vara flera gånger, det är en fråga om kvalia tet. Det är här, herr talman, jag finner bristerna. Jag hör till dem som på olika sätt har turistat i vårt eget land, och jag har gjort den reflexionen — vilken jag fört fram som en av motionärerna bakom motionen II:332 — att det är i fråga om informationen till turisterna vi i dag finner de verkliga bristerna. Inte minst vill kommuner överglänsa varandra och trycker därför uppgifter i broschyrerna som är antingen felaktiga eller — betydligt oftare — ofullständiga. I årets statsverksproposition framhåller handelsministern att Svenska turisttrafikförbundet är det centralt ansvariga organet för den turistvärvande verksamheten i vårt land. Jag har därför inte sett någon annan möjlighet än att i en motion kräva att Svenska turisttrafikförbundet skulle starta en kampanj för att göra kommunerna medvetna om kravet på korrekt information i de budskap som går ut till utländska turister och till våra egna. Det här, invänder någon, beror naturligtvis på att jag som turist har råkat ut för någon liten malör och sedan tror att det är så överallt. Det har nämligen varit påfallande hur riksdagsmännen har ställt sig negativa till att ta upp dessa frågor på hemmaplan; man vill ju inte stöta sig med de kommunala förtroendemännen. Men låt mig bara ge ett par exempel! I en skidbacke i Falun träffade jag en olycklig tysk turist, som hade rest dit på en vecka. Han hade läst att Falun var en stad och att där fanns en skidbacke. Tyvärr stod det inte i broschyren att backen var öppen bara på lördagar, söndagar och kvällar. I en bokhandel i Hälsingborg träffade jag ett engelskt par som frågade: Finns det ingen karta över det här landet som visar vilka resvägar som är vackra? En broschyr från en ort på Västkusten talar om segling och vattenskidåkning, men den säger inte att man får vara snäll och ta med sig båten själv, ty där finns inte tillgång till segelbåtar och inte heller till motorbåtar för vattenskidåkning. I Tyskland visade mig en gång några tyskar en broschyr från en norrländsk kommun. Där stod att det fanns möjlighet till fiske. De frågade mig: »Vad kan vi fiska?» Jag visste det inte. En engelsk familj stod vid sin bil på motorvägen norr om Hälsingborg och vinkade. Jag stannade min egen bil och de sade: »Vi ville inte tanka förrän vi körde ut ur staden, men det finns ingen tankstation.> Det var 70 km till närmaste tankstation på motorvägen. Upplysningar om sådana förhållanden ges i andra länder. Detta är som sagt bara några exempel, men vad jag vill ha fram är att vi må satsa 600 000 kr. eller dubbelt eller tredubblet så mycket, men om vi inte försöker ge våra gästande turister — svenskar eller utlänningar — en exakt och riktig information kommer de inte tillbaka. Det finns ingen statistik över i vilken grad turister återvänder till vårt land; jag är övertygad om att det är den mest väsentliga statistik vi behöver på detta område. Men det är klart att vi kan nöja oss med att säga att det gäller att få hit turisterna. I utskottsutlåtandet skrivs — och jag vill gärna säga något positivt också — att samarbetet mellan Turisttrafikförbundet och de olika kommunerna och städerna skall förbättras. Jag hoppas att detta samarbete får den konsekvensen att Turisttrafikförbundet utan den uppmaning som vi har begärt i vår motion kommer att göra kommunerna medvetna om kravet på korrekt information. Sverige är ett dyrt turistland. När vi ändå vill vara ett turistland måste vi åtminstone kompensera med service. De vackra flickorna som Sverige är känt för kommer nog att finnas kvar, men turisterna kommer inte hit bara för deras skull.

Herr talman! Det enhälliga utlåtande som föreligger får inte ses som resultatet av något slags slentrianmässig behandling från utskottets sida. Tvärtom har hela den problematik som har samband med turistnäringen och verksamheten för att stimulera till ökad turism i Sverige utomordentligt ingående diskuterats. För närvarande pågår viss verksamhet för att öka och samordna utbudet från den svenska turismen. Från avdelningens sida tror vi därför att om det föreslagna anslaget rätt utnyttjas skall balansen mellan turister från andra länder som gästar Sverige och svenska turister i andra länder bli bättre. Vårt land har dock vissa saker mot sig; klimatet t.ex. gör att åtskilliga människor som saknar sol och värme söker sig till varmare breddgrader. Men fullt så pessimistiskt som fru Sundberg gjorde behöver vi inte se på läget. Man kan naturligtvis plocka ihop en katalog med enstaka misslyckanden, men man kan också peka på goda ambitioner på åtskilliga håll — jag har flackat litet i detta land och mött båda slagen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag tycker att det finns anledning instämma i de synpunkter som fru Sundberg gav uttryck åt. Det är uppenbart att det brister en hel del i fråga om turistinformationen, och det är skäl att understryka detta när vi nu startar en kampanj. även om vi inom utskottet är eniga om dessa problem måste ju kampanjen läggas upp så, att resultatet blir det bästa möjliga. Man kan se åtskilliga exempel på att det är väldigt svårt för den som kommer till vårt land att få samlade uppgifter om vad som bjuds i en bygd. Det finns ibland litet för mycket av opreciserade uppgifter och av lokalpatrotism. Jag kan härvidlag ta mitt eget län som exempel. Man måste samordna aktiviteterna för att få turisterna att komma till sitt område. På många håll i utlandet får turisterna broschyrer med koncentrerade och detaljerade upplysningar om det område de befinner sig i. Herr talman! Jag har emellertid inte begärt ordet bara för att säga detta. Jag vill hålla med herr Lindholm om — och jag tror även fru Sundberg underströk den synpunkten — att kostnadsläget i vårt land inte är särskilt turistfrämjande. Vi har ett högt löneläge, något som är ett uttryck för vår höga standard. Sverige tillhör alltså inte de billiga turistländerna. Men jag är övertygad om att vi inte bara har förutsättningar att locka fler svenskar att turista i sitt eget land, utan även kan erbjuda människor i andra länder någonting att se och studera och dessutom möjligheter till rekreation.

Jag vill även begagna detta tillfälle för att ge uttryck för en känsla som jag under många år haft när det gäller Tu risttrafikförbundet. Det förefaller som om ledet »trafik>» i organisationens namn har mycket underordnad betydelse. Jag bor själv i Kopparbergs län, som är ett av de främsta turistlänen i landet. även om vi har ett mycket aktivt turisttrafikförbund i länet, har man inte kunnat spåra så värst stort intresse för trafikfrågorna, vilka ju spelar en betydande roll för att människor bekvämt skall kunna komma till och från våra rekreationsorter. Om man vill genomföra en lyckad kampanj tror jag det är viktigt att man lägger ner mycket arbete på att samordna verksamheterna lokalt bl.a. för att — som fru Sundberg sade — skapa en god information. Lika viktigt är emellertid att man både på länsplanet och centralt ägnar sig åt frågan om förbättrade kommunikationer för turisterna. Förbättrade kommunikationer skulle naturligtvis inte bara betjäna de utländska turisterna bättre utan även den bofasta befolkningen. Att denna fråga uppmärksammas är särskilt betydelsefullt i en tid när kommunikationsleder hotas av nedläggning. Även i detta fall utgör mitt eget län ett utomordentligt exempel. Samtidigt som vi har en mycket stark utbyggnad av antalet fritidshus i Dalafjällen kan man hos SJ skönja en rakt motsatt tendens; där försöker man lägga ner så mycket som möjligt av persontrafiken till fjällen. Det förefaller mig som den ena handen inte handlar i överensstämmelse med den andra, trots att det är samhället som svarar både för järnvägarna och för det ekonomiska grundstödet till de insatser som Turisttrafikförbundet skall göra för att öka turisttrafiken i vårt land.

Herr talman! Bilförarutredningen och propositionen 55 till 1967 års riksdag angav riktlinjerna för den framtida körkortsutbildningen. Det förutsattes ett kommunalt engagemang på detta område, men anvisningar om vilka former detta lämpligen borde få med hänsyn till de redan etablerade trafikskolorna lämnades icke. Erfarenheterna av den enda kommunala trafikskola som finns har inte varit positiva. let i egen regi skulle bedriva körkortsutbildning har icke bifallits. I trafiksäkerhetsverkets »Program för arbetet för ökad trafiksäkerhet 1.1.69—30.6.70» angavs att samhällets engagemang i trafikskolor skulle komma upp till överläggning med bl.a. Kommunförbundet. I januari stod det klart för mig att ingenting hänt. I sitt remissvar över programmet framhöll trafikskolornas branschorganisation att körkortsutbildningens verksamhetsformer inte enbart är en trafiksäkerhetsoch utbildningsfråga utan att de jämväl har näringspolitiska aspekter. Man ifrågasatte det lämpliga i att en myndighet utanför det offentliga utredningsinstitutets ram behandlar spörsmål av så kontroversiell natur. Det gör jag också. Men jag tycker ändå att man skulle kunna pröva ett av trafiksäkerhetsverket framlagt utredningsresultat om samhällets engagemang i trafikskolorna. Motionärerna har från sina hemkommuner en viss erfarenhet av den aktuella frågan, och vi ansåg det vara synnerligen viktigt att även trafikskolornas framtida ställning klargjordes. Men detta är någonting som brådskar. Inom något år skall riksdagens beslut om differentierade körkort genomföras. Från och med höstterminen 1970 har i den nya läroplanen för grundskolan trafikämnet integrerats med andra ämnen och givits ett betydande utrymme. Flera gymnasier meddelar redan teoretisk körkortsundervisning, och utredningar om samverkan mellan skolor och trafikskolor om körkortsutbildning pågår på flera håll i vårt land. Men många av våra kommuner är i detta fall utan vägledning. Det är en sådan jag efterlyser. Trots att trafiksäkerhetsverket har frågan på sitt program har ingenting gjorts åt saken. Bildligt talat kan man säga att klockan nu är fem minuter i 12. Men från trafiksäkerhetsverket hörs ingenting. Den 16 april erfor motionärerna av trafiksäkerhetsverket att kontakter är på väg men att man inte kom mit fram till några realdiskussioner. Trafiksäkerhetsverket har däremot haft kontakter med departementet. Jag finner det häpnadsväckande att utskottet inte bättre har informerat sig om situationen, utan föreslår att motionen, som syftar till en utredning om samverkan mellan kommuner och trafikskolor, skall anses besvarad med att trafiksäkerhetsverket sover på saken. Jag betraktar trafikutbildningen som en hörnpelare i det svenska trafiksäkerhetsarbetet. Den nuvarande situationen när det gäller körkortsutbildningen är splittrad och måste för de 2500 anställda i branschen te sig synnerligen osäker. Det anges att det finns cirka 750 innehavare av trafikskolor, och dessa har rätt, ja, sannerligen rätt att kräva ett politiskt beslut rörande sin framtid. Det beslutet bör enligt min mening fattas av riksdagen och inte av en myndighet. I det remissyttrande som branschorganet har avgett till utskottet redovisas uppfattningar som i stort sett sammanfaller med vad motionärerna har anfört. Här finns alltså nu en möjlighet att de politiskt ansvariga och trafikskolornas företrädare gemensamt skall kunna lösa trafikutbildningens framtida organisation. Denna möjlighet anser jag ha blivit avvisad — trots utskottets vänliga skrivning — genom att man återförvisat frågan till trafiksäkerhetsverket. Jag förutsätter att riksdagen inte delar utskottets uppfattning i detta fall. Det är en ganska rimlig begäran att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställer om en snabbutredning av körkortsutbildningens framtida organisation. Jag anser att detta beslut ligger inom ramen för en politisk värdering, och jag hemställer, herr talman, om bifall till motionerna 1:6386 och II: 723.

Herr talman! Först ber jag att få tacka allmänna beredningsutskottet för att dess utlåtande nr 22 i dag är nåsot mera fullständigt än den version som presenterades i fredags. Utskottet tillämpar dock ett ganska komplicerat lösbladssystem som gör att man inte kan frigöra sig från intrycket att utskottet tagit ganska lätt på de väsentliga trafiksäkerhetsfrågor som motionärerna har aktualiserat. Jag måste därför instämma i den kritik som framförts av herr Olsson i Mölndal. Det hela förefaller helt enkelt ganska hastigt hopkommet. I motionen II: 614 yrkas att riksdagen som riktpunkt för den statliga och kommunala planeringen uttalar det önskvärda i att trafikskolornas verksamhet i framtiden integreras med utbildningssystemet i övrigt. Detta yrkande hade tappats bort i reciten i den version av utlåtandet som stod på fredagens föredragningslista; inte heller berördes det då i utskottets egen skrivning. I den nya versionen avvisas yrkandet med hänvisning till att riksdagen år 1967 inte ansåg att det var lämpligt med teoriundervisning för körkort i grundskolans sista klass. Men nu är det faktiskt så att nio ungdomar av tio fortsätter sin skolgång efter grundskolans sista klass, och vi är i full gång med att bygga upp en kommunal vuxenskola. Därmed faller argumentet att tiden mellan teoriundervisning och övningskörning blir alltför lång. För Övrigt talas i motionsyrkandet om trafikskolornas verksamhet och inte bara om teoriundervisningen. I vår motion framhålls att det största hindret för en effektiv förarutbildning är den kommersialisering som nu utmärker trafikskolorna. Konkurrensen leder kanske till ett lägre pris, men det allvarliga från trafiksäkerhetssynpunkt är att detta sker på bekostnad av utbildningens kvalitet. En billig körkortsutbildning blir en från trafiksäkerhetssynpunkt dålig utbildning. Om trafiksäkerheten sätts i första hand blir det mycket svårt att åstadkomma en tillfredsställande utbildning inom ett starkt kommersialiserat trafikskolesystem. Det är bara att beklaga att allmänna beredningsutskottet på sätt som här sker ställer sig avvisande till en snabbare avkommersialisering av körkortsutbildningen. Utskottet tar upp behovet av obligatorisk övningskörning i halt väglag mycket flyktigt och hänvisar bara till att trafiksäkerhetsverket engagerat sig i byggandet av halkbanor på flera platser i landet. Detta lär tyvärr inte vara helt korrekt. Just därför att verket inte ägnat halkbanorna någon större uppmärksamhet har emellertid NTF och en del andra organisationer och myndigheter börjat ta itu med denna fråga. Vad sedan beträffar utbildningen av trafiklärare vill inte utskottet ta ställning till när den privata utbildningsverksamheten skall upphöra. När trafiksäkerhetsverket i sitt remissyttrande konstaterar att yrkesskolan i Örebro »emellertid inte kunnat bedriva utbildning i sådan omfattning att trafikskolornas hela behov av nyutbildad personal kunnat tillgodoses», ja, då frågar man sig omedelbart, om trafiksäkerhetsverket eller någon annan central myndighet beräknat hur stort detta behov verkligen är. Beträffande det kommunala engagemanget inom trafikskolesektorn har herr Olsson i Mölndal redan gjort de kommentarer som = utskottsutlåtandet förtjänar. Man får verkligen hoppas att kommunikationsdepartementet = handlägger de frågor som motionen aktualiserar med ett större aktivt intresse än vad utskottet har visat och att man där snarast tar initiativ för att förbättra kvaliteten på körkortsutbildningen. Eftersom yrkandet i motionerna I: 636 och II: 723 i huvudsak täcker vad vi har föreslagit i motionen II: 614, ber jag, herr talman, att få instämma med herr Olssons i Mölndal bifallsyrkande till dessa motioner.

Herr talman! Det råder inga delade meningar om att de frågor som har aktualiserats av motionärerna är viktiga. De sammanhänger med den samhällsutveckling som vi har upplevt som en följd av den ökade bilismen. Det är ingalunda så, som motionärerna säger, att utskottet har varit likgiltigt och kallsinnigt inför den utvecklingen, utan utskottet har vid sin prövning grundligt gått igenom de olika argumenten. Nu är det ändå på det sättet att denna fråga inte är ny; den var föremål för behandling, såsom här har sagts, redan år 1967 i proposition 55. Den nu pågående körkortsutredningen, som inom kort väntas avlämna ett principbetänkande, kan man väl utgå ifrån skall innehålla en hel rad av de synpunkter som motionärerna aktualiserat i sina motioner. Att under sådana förhållanden tillsätta ytterligare en utredning skulle inte tjäna det syfte motionärerna eftersträvar. Vi bör alltså avvakta denna utrednings resultat och kan sedan förvänta en proposition i ärendet. Därefter har motionärerna helt naturligt möjlighet att återkomma med motioner i vanlig ordning. Det är helt naturligt att trafiksäkerheten har hög prioritet — detta har ju samhället på olika sätt gett uttryck för med olika aktiviteter. Detta har också motionärerna understrukit. Jag vill här ta upp vad motionärerna har anfört under olika punkter. I motionen II: 614 anföres att riksdagen som riktpunkt för den statliga och kommunala planeringen måtte uttala det önskvärda i att trafikskolornas verksamhet i framtiden integreras med utbildningssystemet i övrigt. Utskottet har därvidlag hänvisat till propositionen 55 av år 1967. Utskottet skriver: »1 proposition nr 55 år 1967 angående riktlinjerna för trafikpolitiken avvisade föredragande departementschefen ett förslag att i grundskolans sista klass skulle meddelas teoriundervisning för körkort, bl.a. därför att tiden mellan denna undervisning och övningskörningen skulle bli alltför lång — i allmänhet två år. Riksdagen anslöt sig till denna uppfattning.

Det förekommer i övrigt med samhällets medverkan aktiviteter för höjande av trafiksäkerhet och körteknik. Beträffande vad som anförts under punkten 2 i motionen vill jag erinra om att utbildning av trafikpersonal startades vid landstingens yrkesskola i Örebro 1969, och den kan förväntas bygga ut sin verksamhet på grundval av de vunna erfarenheterna. Punkten 3 i motion II: 614 överensstämmer med yrkandet i motionen II: 723. Därvidlag vill jag hänvisa till planerade överläggningar mellan Kommunförbundet och trafiksäkerhetsverket, vilka enligt vad jag erfarit kommer att tas upp före innevarande budgetårs utgång. I övrigt är de av motionärerna upptagna spörsmålen redan under övervägande i olika sammanhang. Jag vill fästa uppmärksamheten på att bl a. trafiksäkerhetsverket som ämbetsverk har att följa utvecklingen på trafikens område och ta de initiativ och föreslå de åtgärder som kan anses påkallade. Det åligger bl.a. trafiksäkerhetsverket enligt instruktionen att omhänderha förarprov och utöva tillsynen över trafikskolorna. Det pågår således en hel rad aktiviteter från samhällets sida, och jag vill försäkra motionärerna att man med stor uppmärksamhet följer vad som sker. I avvaktan på den nu pågående utredningen, vars resultat väntas inom kort, har vi från utskottets sida inte funnit anledning att tillstyrka någon ytterligare utredning, och jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I detta utskottsutlåtan de behandlas ett motionspar I:527 av herr Manne Olsson och II: 620 där jag står som första namn. Jag vill först säga att rubriken på motionerna och på utskottsutlåtandet, »åtgärder för att minska bristen på provinsialläkare i glesbygd» nog kan sägas vara en smula felaktig. Det finns inget direkt yrkande på sådana åtgärder utan vad som huvudsakligen påtalas i motionsparet är de för kommunerna och skattebetalarna beklagliga följdverkningar som förhållandena på detta område i vissa fall har medfört. Det är ju ett välkänt faktum, att det råder ganska stor brist på framför allt provinsialläkare i glesbygden. Det kan man väl inte göra något åt just nu, men det medför problem på så sätt att kommunerna ibland kommer i slagsmål om läkare och lägger ut stora pengar för att kunna få en sådan. Jag skall belysa det med ett exempel. Det fanns inte, när jag skrev motionen, utan det har tillkommit sedan dess. I Aftonbladet för fredagen den 6 mars finns en artikel med följande rubriker: »Kommunens pampar står där och bygger. Vi måste behålla vår läkare.» I artikeln skildras förhållandena i en norrlandskommun, där man har lyckats få en vikarierande provinsialläkare. Han har enligt vad som står under ett fotografi i artikeln fått en nödbostad på 250 m?, i vilken han bor hyresfritt. Nödbostaden verkar emellertid att vara högst modern av fotografiet att döma. Den ser ut att vara allt annat än en nödbostad. I avvaktan på att få en annan bostad och för att möjligen kunna behålla den här läkaren bygger kommunen — liksom norrlandskommuner i allmänhet är den mycket stor — två provinsialläkarbostäder på skilda håll som vardera beräknas kosta 175 000 kr., alltså tillsammans 350 000 kr. En grannkommun som också räknar med att kunna få den läkaren till sig uppför en läkarbostad för 265 000 kr. Den normala hyreskostnaden beräknas till 2 000 kr. i månaden men hyran kommer att subventioneras med 1500 kr., så att läkaren alltså bara behöver erlägga 500 kr. i månaden. Om detta säger läkaren själv: »Jag har inte tänkt mig någon lyxigare bostad. Det här låter acceptabelt.»> Han framhåller vidare att han inte behöver gå arbetslös, och vill inte eller kan inte kommunerna ordna med en ordentlig bostad accepterar han inte. — Får inte läkarna sådana förmåner görs det gällande att det inte längre lönar sig att arbeta i det här landet. Detta är ju en mycket beklaglig utveckling.

Motionerna har mycket ordentligt remitterats. Socialstyrelsen, Svenska landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet har yttrat sig över den. Socialstyrelsen och Svenska landstingsförbundet framhåller att läkarutbildningskapaciteten utökats och att det för närvarande utbildas 1 000 läkare om året, som efter avlagd examen åläggs att tjänstgöra ute i bygderna under sex månader. Man räknar med att läkarbristen skall vara täckt i och med utgången av år 1971. Det är i och för sig bra ty därmed försvinner ju dessa problem. Vi motionärer har emellertid vänt oss emot att kommunerna skall tvingas göra sådana här investeringar utan kompensation. Kommunförbundet har framhållit att kommunerna under inga förhållanden får subventionera, och det är väl egentligen det värdefullaste i dess yttrande: Men kommunerna tvingas i alla fall att göra detta. Ingen av re missinstanserna har tagit upp den andra sidan av saken som konkretiseras i följande stycke i motionen: »En väsentlig och ytterligare betungande faktor i kommuner i glesbygdsprovinsialläkardistrikt är provinsialläkarnas bostadsfråga. Läkarna ställer ofta långtgående krav på kommunerna om tillhandahållande av rymliga och förstklassiga bostäder till mer eller mindre starkt subventionerade hyreskostnader. Eftersom provinsialläkarna tillhör en utpräglad höglönegrupp med årsinkomster icke oväsentligt överstigande 100000 kronor framstår dessa subventionskrav såsom ytterligt utmanande, eftersom subventionerna i stor utsträckning skattevägen får betalas av låglönegrupper. Från samhällssolidaritetsoch jämlikhetssynpunkt är detta utnyttjande av den öppna sjukvårdens trängda situation uppseendeväckande och djupt beklagligt.» Ingen av remissinstanserna har berört den sidan av frågan, som såvitt jag förstår ändå är ett centralt problem. Inte heller utskottet har gjort det; där har man bara hänvisat till vad remissinstanserna har skrivit. För att göra en lång historia kort vill jag uttrycka min förvåning över att allmänna beredningsutskottet med sin ordförande i spetsen — som ju är känd för att reagera starkt mot samhälleliga orättvisor — inte har brytt sig om att ta upp denna fråga. Jag tror att det skulle haft en viss betydelse om det hade förelegat ett enhälligt kritiskt uttalande i det fallet, och jag tror inte att det skulle ha varit omöjligt att åstadkomma ett sådant. Det hade helt säkert inte heller varit utan betydelse om riksdagen hade anslutit sig till ett dylikt uttalande. Det hade sannolikt lagt en viss sordin på de läkare som uppträder på detta sätt. Herr talman! Jag vet av erfarenhet att det nyttar föga att gentemot ett enhälligt utskottsutlåtande yrka bifall till en motion — det blir inte något annat än en demonstration. Därför har jag nu inget yrkande.

Herr talman! När det gäller huvudlinjerna i propositionen om ändring i sjukvårdslagen har det inte rått några större meningsskiljaktigheter inom andra lagutskottet. Det är kanske inte heller förvånande att t.ex. vi som där har företrätt folkpartiet inte har haft någon svårighet att ansluta oss till propositionens förslag, som i stor utsträckning innebär uppfyllande av önskemål som vi tidigare har framfört. Det gäller t.ex. förslaget om bättre samordning mellan öppen och sluten vård, liksom tendensen till decentralisering av beslutsfattandet. Den reservation som vi har fogat till utskottets utlåtande : gäller en detalj, tillsättningsförfarandet för = biträdande överläkare. Bakgrunden är propositionens förslag, till vilket vi ansluter oss, att tjänster som biträdande överläkare i fortsättningen i regel skall tillsättas »tills vidare» i stället för på viss tid. De blir "alltså i stor utsträckning sluttjänster. Man har i samband härmed anledning att se över det sakkunnigförfarande som tillämpas vid sådana tillsättningar. I detta avseende föreslås ingen annan ändring än den, att de sakkunniga inte skall behöva göra någon inbördes gradering av dem som uppförs i de tre första förslagsrummen. Det skall liksom. hittills utses särskilda sakkunniga för varje landstingsområde. För tillsättning av överläkartjänster finns däremot av socialstyrelsen utsedda sakkunniga för varje specialitet, vilka fungerar för hela landet. Det har helt naturligt ofta visat sig svårt att inom ett landstingsområde finna tre läkare som är sakkunniga inom alla de specialiteter där det kan förekomma biträdande överläkare. Eftersom det i varje landsting gäller ett begränsat antal tillsättningsärenden, är det vidare svårt för dem att förvärva den erfarenhet vid bedömningen av de sökandes meriter, som är önskvärd. Därför har det länge funnits den uppfattningen inom läkarkåren, att det vore önskvärt att i detta avseende, på samma sätt som när det gäller överläkare, få sakkunniga inom varje specialitet, som skulle fungera för hela landet. Tidigare har man tillämpat en ordning med särskilda av Läkarförbundet tillsatta specialistsakkunniga, till vilka de officiella sakkunniga har kunnat vända sig. Dessa specialistsakkunniga har gjort en meritvärdering och även tagit i beaktande vetenskaplig skicklighet och andra faktorer när så har varit befogat. Detta system förekommer fortfarande i viss utsträckning, trots att Läkarförbundet numera upphört att ha ansvaret för utdelande av specialistkompetens, vilket var dessa sakkunnigas huvuduppgift.

Jag tror inte att jag säger för mycket om jag hävdar, att det vid utskottsbehandlingen inte framkom några särskilt starka skäl mot en sådan ordning. Utskottets ställningstagande är nog snarast uttryck för att man inte ville direkt gå in för en lösning som enbart har tagits upp motionsvägen, men som varken aktualiserats i remissyttrandena, i propositionen eller i utredningen. Denna sak omnämns visserligen i förbigående i Läkaresällskapets remissyttrande men däremot, egendomligt nog, inte i Läkarförbundets. Jag har dock i dag inhämtat att Läkarförbundet vid ett flertal tillfällen har vänt sig till socialstyrelsen för att få en ändring till stånd på denna punkt. Jag anser inte att man i varje situation bör följa vad Läkarförbundet säger — tvärtom bör man enligt min mening på övriga punkter inte följa förbundets råd. Men jag finner det angeläget att påpeka, att det här inte är fråga om något hugskott från en enstaka motionär. Det är ett reellt problem. Det skäl mot en ändring av Kungl. Maj:ts förslag som framförs i utskotts utlåtandet är framför allt att det skulle innebära en ökad arbetsbörda för socialstyrelsen. Det tycker jag är en sekundär synpunkt — det är ändå ett sakkunnigförfarande som måste till, och om de personer som utför detta lämnar sitt förslag till socialstyrelsen eller direkt till sjukvårdsstyrelsen kan inte vara så väsentligt. Dessutom är det relativt svårt att bedöma hur stor skillnaden skulle bli för socialstyrelsen, eftersom en del av de nuvarande tjänsterna som biträdande överläkare kommer att ombildas till överläkartjänster. Vidare förekommer, som jag nämnde, ett sakkunnigförfarande inom <Läkarförbundet. Det belastar också den svenska läkarkåren, precis som fallet skulle vara enligt reservanternas förslag. Någon reell ökning av arbetsbördan tror jag därför inte att ett genomförande av förslaget i reservationen III skulle innebära. Jag ber att få yrka bifall till denna reservation.
Herr talman! Jag kan i likhet med herr Romanus säga att det inte rått några motsättningar i stort när det gäller huvudlinjerna i förslaget i Kungl. Maj:ts proposition. Men på en punkt har herr Höäbinette och jag reserverat oss och yrkat avslag på propositionen, och det gäller förfarandet vid tillsättande av överläkartjänster. För närvarande går det ju så till, att socialstyrelsen uppför de fyra främsta sökandena till överläkarbefattning på förslag i den ordning som de bör komma i fråga till tjänsten, och därefter har vederbörande sjukvårdsstyrelse att avge förord för en av de uppförda sökandena, varefter utnämningen sker av Kungl. Maj:t. I propositionen, som utskottsmajoriteten ansluter sig till, föreslås bl.a. att rangordningen mellan de sökande som har uppförts på förslaget skall slopas. Motiveringen för att slopa rangordningen är bl.a., heter det, att minska arbetet för socialstyrelsen, eftersom antalet överläkare kommer att öka, varigenom arbetsbelastningen för styrelsen eljest skulle bli större. Men, herr talman, det är väl alltid så, att om man avlastar arbetsuppgifter från en myndighet, så innebär det merarbete för en annan instans — i detta fall för sjukvårdshuvudmännen. Det är egentligen, tycker jag, inte något starkt skäl som åberopas för den linje utskottet företräder. Som motionären och vi reservanter bedömer saken måste det vara av värde för huvudmännen att få en så korrekt bedömning av de sökande som möjligt.

Vi anser också att det för dem som söker dessa tjänster måste vara av betydelse att de meriter som skall fälla utslaget vid tillsättningen blir kända och enhetligt bedömda över hela landet. Det är av den anledningen vi vill behålla den nuvarande rangordningen mellan sökande som uppförs på förslag till överläkartjänster. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen Il vid utskottets hemställan under B. Sedan endast några ord för att motivera den blanka reservation som jag avgivit under I vid utskottets hemställan under A. Enligt förslaget skall överläkarna inte längre tillsättas med kunglig fullmakt utan skall erhålla förordnande tills vidare. Jag tycker att det är rätt märkligt att fullmaktsinstitutet avskaffas på detta sätt för en begränsad grupp av tjänstemän innan den utredning som sysslar med anställningsformerna för tjänstemännen har framlagt sitt förslag. När departementschefen framhåller rättats i de statliga verk som nybildats eller som har omorganiserats under senare år, vill jag säga att detta enligt min mening inte är jämförbart, eftersom det här gäller att frånta en grupp befattningshavare en förmån. Alltsedan början av 1900-talet har denna grupp innehaft den trygghet i anställningen som tillsättandet med kunglig fullmakt innebär. Även om man inte har någon anledning att säga att trygghetsfrågorna för de sjukvårdsanställda är otillfredsställande lösta, tycker jag att den ändring som nu föreslås inte är påkallad. Jag har emellertid på denna punkt inte något yrkande utan har endast velat ge till känna vad som är motivet till min blanka reservation.

Herr talman! Reservanterna har nu givit till känna att de när det gäller stora frågan är helt eniga med utskottet. Det är bara beträffande detaljer som de avgivit sina reservationer.

Eftersom enigheten synes vara stor och endast en liten detalj skiljer oss åt, ämnar jag, herr talman, inte ta upp någon längre debatt. Jag ber därför att få yrka bifall till andra lagutskottets hemställan i dess utlåtande nr 30.
Herr talman! Jag har ingen annan uppfattning än den som kommit fram i andra lagutskottets utlåtande och jag instämmer helt med propositionen. Det är dock en liten synpunkt som framfördes vid socialstyrelsens behandling av detta förslag som jag tycker borde observeras. Denna synpunkt är inte medtagen i propositionen och be höver heller inte vara det. Den gäller frågan om tillsättning av Ööverläkartjänster som är förenade med undervisningstjänster vid sjukhus där man har undervisning för blivande läkare. Jag ansåg att det skulle vara en hjälp om man inte graderade de olika läkarkandidaterna — också socialstyrelsen var av den uppfattningen — men till sitt förfogande hade en upplysning om de vetenskapliga meriterna när det var fråga om en undervisningstjänst. Eftersom det gällde universitetslärare, ansåg jag att det skulle vara till fördel om det vetenskapliga rådet kunde yttra sig om dessa ting. Det är ingenting som behöver stå i propositionen. Jag vill bara nämna det här och hoppas att man också skall ha det stödet för bedömningen, när man sedan ute i landstingen skall fatta beslut om tillsättande av överläkare som samtidigt skall vara lärare.
Herr talman! Med anledning av fru Erikssons i Stockholm inlägg kanske jag bara kan få påpeka, att jag i min motion har tagit upp detta problem och föreslagit, att riksdagen skulle uttala, att de sakkunnigas utlåtanden bör bifogas handlingarna till sjukvårdsstyrelserna, när dessa skall ta ställning. Att det inte finns någon reservation på den punkten sammanhänger med att utskottet i sin skrivning har tillgodosett önskemålet. Utskottet påpekar nämligen att socialstyrelsen i sitt remissyttrande har berört frågan; det finns återgivet även i propositionen . Enligt utskottet framhåller socialstyrelsen att »sjukvårdsstyrelserna liksom = hittills kommer att få ta del av de yttranden som medlemmar i styrelsens vetenskapliga råd avger i tillsättningsärenden». Utskottet tillägger: »Syftet med motionen i förevarande del synes alltså redan vara tillgodosett.» Jag tror alltså att fru Eriksson kan vara lugn på den punkten. Kanske jag till slut kan få säga till herr Lundberg — utan att dra i gång någon debatt eftersom vi är ense i de stora frågorna: Också förslaget i vår reservation är grundat på erfarenheter bland dem som har sysslat med praktisk sjukvård, även om inte motionären har gjort det.

Herr talman! Detta utskottsutlåtande är ett ovanligt renodlat exempel på den bristande handlingskraft som tyvärr ofta kännetecknar denna ärevördiga församling. Jag skall erinra om den orimliga förhalning som detta ärende har utsatts för. När proposition om studiestöd lades fram 1964 uppmärksammades genast den negativa inställningen till gifta studenter, och dåvarande ledamoten av kammaren Åke Zetterberg sade att propositionen på den punkten kännetecknades av en föråldrad syn. Två år senare motionerade jag och fick då veta att reglerna skulle komma att överses i ett större sammanhang. Samma löfte lämnade för resten dåvarande statsmi nistern Erlander vid en utfrågning i Lund. Efter ytterligare två år stötte en rad högermotionärer på på nytt. Fru Eriksson i Stockholm gav ett kraftfullt stöd den gången. Jag har slagit upp protokollet från den 22 mars 1968 och noterat fru Erikssons i Stockholm formulering: »Man kan inte försvara den nuvarande ordningen -— jag tycker att riksdagen skall kliva ur de fördomar, som tydligen = fortfarande = vidlåder Kungl. Maj:t>, sade fru Eriksson. Talesmannen för andra lagutskottet bemötte detta med att säga att problemet »säkerligen» komme att övervägas i ett vidare sammanhang, alltså precis detsamma som hade sagts 1966. En tredjedel av kammarens ledamöter visade sig vara progressiva; två tredjedelar följde vad fru Eriksson hade kallat Kungl. Maj:ts fördomar. Nu har vi alltså 1970, och fortfarande skriver utskottet att problemet kommer att övervägas i ett vidare sammanhang. Vad skall de ungdomar som berörs av detta problem tro? 1966 års generation har väl lämnat universiteten och övriga utbildningsanstalter. Men det har kommit nya till. Hur ser de på frågan? Jag har i handen ett brev från Uppsala studentkårs sociala utskotts ordförande. Brevet är daterat i förra veckan. Jag vill till kammarens protokoll läsa in sammanfattningen: »I det dagliga arbetet inom Uppsala studentkår kommer vi ofta i kontakt med studenter för vilka 11 och 12 88 i studiemedelsförordningen utgör ett reellt och mycket stort problem. Vi kan därför reservationslöst ansluta oss till den kritik som framförts mot nämnda paragrafer. Genom proposition respektive motioner i särbeskattningsfrågan har samtliga demokratiska partier nyligen anslutit sig till principen om makars självständiga ekonomiska ansvar. Uppsala studentkår hyser därför den förhoppningen att statsutskottet» — man har: tydligen haft uppfattningen att det var statsutskottet som skulle handlägga ärendet — »skall låta sig vägledas: av samma princip när det gäl ler att ta ställning till motion nr 590 i andra kammaren.» Det är vad man skriver från studenthåll. I min motion framhöll jag att den allmänna uppfattningen numera lyckligtvis är att individuell beskattning är riktig. Jag citerade också vad yrkesutbildningsberedningen sade redan år 1966, nämligen att varje medborgare bör, oavsett civilstånd och försörjningsplikt, betraktas som självständig i utbildningshänseende. Jag var naiv nog att tro att det resonemanget skulle räcka för att råda bot mot ett förhållande som nu är så groteskt, att om t.ex. ena maken får ett stipendium kan det inverka på den andra makens rätt till studiestöd. Nå, det räckte inte! Allt fortfarande anser utskottet att det skall förbli vid det gamla. Studenter som inte kan uppvisa studieresultat får sina studiemedel indragna enligt bestämmelser som vi själva varit med om att fastställa. Men en riksdag, som inte får något ur händerna, tycks kunna lugnt vegetera vidare. Nog skulle vi väl efter dessa upprepade besked om att ärendet skall övervägas i ett vidare sammanhang kunna åstadkomma åtminstone en skrivelse till Kungl. Maj:t med begäran om förslag till en sådan ändring i studiemedelsförordningen, att bara egen inkomst och förmögenhet skall avgöra rätt till studiemedel för gift studerande. Det är det önskemål jag framförde i min motion 11: 590, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den motionen.
Herr talman! I princip kan jag instämma med den föregående talaren. Jag tillhör dem som tillsammans med fru Eriksson i Stockholm motionerade i denna fråga redan när studiemedelsförordningen kom till. Jag har också, herr Regnéll, varit med om att rösta för förslag i denna riktning de gånger då riksdagen senare prövat denna fråga. Jag måste erkänna att jag hade tänkt motionera om detta i år tillsammans med några kamrater, men då det så tydligt är inskrivet i direktiven till 1968 års studiemedelsutredning att den har att behandla denna fråga avstod jag från att motionera. Av den anledningen har också andra lagutskottet kunnat besvara denna motion med att ärendet nu är under prövning i 1968 års studiemedelsutredning. Jag instämmer med herr Regnéll så till vida att jag hoppas att det inte skall dröja alltför länge innan vi får det förslaget på riksdagens bord. Med detta vill jag yrka bifall till andra lagutskottets utlåtande.
Herr talman! Till detta måste man väl säga att de unga människor som berörs av problemet inte kan leva på att riksdagsledamöter står upp och säger att det i princip är riktigt att var och en skall ha sin självständiga ekonomiska existens. Detta gör dem nog inte mycket gladare. Jag skulle tro att de tvärtom blir ytterligare förargade. Och när vi gör sådana allmänna uttalanden och säger att vi nu hoppas att utredningen snart nog skall bli färdig säger de: »Den där utredningen har suttit sedan 1968. Nu är det dock 1970, och här uttalas ingenting annat än fromma förhoppningar.» Det tycker jag vi bör sluta med. Problemet är inte större än att man kan överblicka det. Några nämnvärda ekonomiska konsekvenser kan det inte få. Det kan mycket väl brytas loss ur ett sammanhang som har visat sig vara så degigt och omöjligt att komma någon vart i.

Herr talman! »Tidigare riksdagsbehandling» står det på s. 3 i detta utlåtande, och under den rubriken redogörs för hur ärendet har behandlats: »Frågor som rör förhållandet mellan avgifter och förmåner inom ATP har varit föremål för uppmärksamhet i riksdagen alltsedan tillkomsten av tilläggspensioneringen. För den tidigare riksdagsbehandlingen hänvisas till 2LU 1968: 4 och 1969: 17.» Detta ärende har alltså en minst tioarig historia. Anledningen till de årliga motionerna är att det inte är någon proportion mellan avgifter och pensionspoäng. Av ett av de anförda exemplen framgår att »resultatet i detta fall kan sägas vara, att pensionsavgift beräknas även på delar av inkomsten, som ligger inom basbeloppet, eller att de pensionsavgifter arbetsgivaren erlägger för den försäkrade inte får någon motsvarighet i pensionspoäng för den: försäkrade». I år har andra lagutskottet i alla fall gått med på att detta ärende skulle sändas till riksförsäkringsverket för yttrande.

Det är alldeles naturligt att det förorsakar en del extra arbetsuppgifter. Vi vet emellertid att arbetsgivarna varje år får lämna uppgifter om inkomsten och uppgifter om den tid som vederbörande har arbetat, och jag har svårt att förstå att detta skulle innebära så mycket extra arbete. Denna fråga berör i alla fall ett betydande antal människor.

Jag anser att situationen förändrats genom riksförsäkringsverkets yttrande, och i reservation hemställer vi att denna fråga blir utredd. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den nämnda reservationen.
Herr talman! I detta utlåtande behandlas frågan om beräkningen av pensionsavgifter inom den allmänna försäkringen.

Å Herr talman! Herr Gustavsson i Al vesta har här nämnt att han under tio år från denna talarstol har pläderat i samma fråga som han har berört i dag. I motionsparet I:31 och II:36 tar man upp frågan om sambandet i vissa fall mellan avgifter och pensionsgrundande inkomst i ATP-systemet. I mo tionerna I: 414 och II: 587 yrkar man, såsom här har sagts, på en utredning om beräkning av pensionsgrundande inkomst så att basbeloppsavdraget fördelas på inkomsten av anställning och Låt mig här få nämna något om gällande bestämmelser. Avgift till tilläggspensioneringen erläggs av arbetsgivaren, då det är fråga om inkomst av anställning, och av den försäkrade själv när det gäller inkomst av annat förvärvsarbete. Avgifterna till tilläggspensioneringen beräknas i princip på den del av inkomsten som överstiger basbeloppet men högst upp till sju och en halv gånger basbeloppet. Arbetsgivaravgiften beräknas på den sammanlagda lönesumman, minskad med produkten av basbeloppet och antalet anställda. Den arbetstagare som varit anställd med full arbetstid under hela året räknas som en heltidsanställd, den som varit anställd på heltid halva året som en halv anställd och den som varit anställd på heltid en månad som en tolftedels anställd. Arbetsgivaren är skyldig att lämna arbetsgivareuppgift till lokala skattemyndigheten. En arbetsgivare med högst tio anställda skall lämna uppgift för varje arbetstagare beträffande antalet utförda arbetstimmar samt det slag av arbete som arbetstagaren varit sysselsatt med. Då arbetsgivaren har mer än tio anställda, skall han inte lämna uppgift för varje arbetstagare, utan då redovisas totala antalet timmar arbetad eller avlönad tid för olika arbetskategorier. Härvid skall man ta hänsyn till längden av de arbetsveckor som gäller enligt kollektivavtal eller motsvarande överenskommelse. Har man då en försäkrad som har inkomst av både anställning och annat förvärvsarbete — alltså som herr Jonsson i Mora nämnde, s.k. blandad inkomst — får man i regel räkna dessa inkomstdelar som pensionsgrundande. Från den sammanlagda inkomsten drar man då ett basbelopp. Detta basbelopp skall enligt gällande lag i första hand avräknas på inkomsten av anställning. Det är just i fråga om denna beräkning som motionärerna vill ha ändring. I stället för att räkna på årsarbetstid vill man ha en proportionell beräkning på lönen i relation till den inkomst man har på anställningsdelen ställd mot den inkomst man har på annat förvärvsarbete. Ändringen skulle enligt motionärerna innebära, att i det fall den försäkrade har blandad inkomst och arbetsgivaren på grund av att vederbörande inte har varit heltidsanställd inte har fått dra av ett helt basbelopp vid beräkningen av arbetsgivaravgiften skall den försäkrade kunna få rätt att dra av resterande del av basbeloppet i samband med debiteringen av egenavgiften. Herr Gustavsson i Alvesta nämnde att detta ärende har varit på remiss hos riksförsäkringsverket. Han = citerade riksförsäkringsverkets = slutsats, som man väl ändå får bedöma som högst teoretisk. Det var bara synd att herr Gustavsson slutade litet för tidigt i den sista slutsatsen. Riksförsäkringsverkt säger vidare att det inte synes uteslutet att man skulle kunna göra en beräkning av basbeloppsavdraget i avsett syfte men att genomförandet förutsätter åtgärder för att göra erforderliga uppgifter tillgängliga för de lokala skattemyndigheterna på ett sådant sätt att det skulle medföra en inte oväsentlig arbetsökning för de lokala skattemyndigheterna och för arbetsgivarna. Jag har ytterligare synpunkter att andra här i kammaren beträffande vad riksförsäkringsverket har sagt. Man har konstaterat att just när det gäller dessa personer med blandad inkomst kan det röra sig om alla variationer från en egen företagare som har en obetydlig extrainkomst av anställning till en så gott som helårsarbetande arbetstagare med en mindre extrainkomst som egen företagare. På frågan, om riksförsäkringsverkets beräkning av avgiftsunderlag i ifrågavarande fall skall kunna individuellt överföras till den lokala skattemyndigheten som fastställer den pensionsgrundande inkomsten, måste svaret enligt riksförsäkringsverkets yttrande bli ett klart nej. Riksförsäkringsverket anför vidare att den lokala skattemyndigheten måste ha tillgång till uppgift från arbetsgivaren om arbetets art, arbetad eller avlönad tid. Det är i detta sammanhang inte tillräckligt med uppgiften om tidpunkten för anställningens början och slut, utan denna redovisning måste ske så att de vid beräkningen av arbetsgivaravgift gällande reglerna kan tillämpas. Det deklarationsmaterial som läggs till grund när pensionsgrundande inkomst fastställs är inte tillräckligt för att beräkning av basbeloppsavdraget för inkomst av anställning skall kunna göras. Det innebär därför att den lokala skattemyndigheten, om motionärerna skulle få sin vilja igenom, i de flesta fall då det gäller personer med blandad inkomst skulle få göra en utredning och inhämta kompletterande uppgifter, inte bara av den försäkrade utan även av arbetsgivaren. För att nu inte den lokala skattemyndigheten i detta sammanhang skall få en oproportionerlig arbetsbelastning måste deklarationsblankettens utformning också påverkas genom detta förslag. Men det räcker inte. Arbetsgivarens uppgiftsskyldighet måste utvidgas. Riksförsäkringsverket framhåller vidare att det även efter dessa åtgärder kvarstår ovisshet om huruvida detta material kommer att vara tillräckligt. Ytterligare utredning kan verkligen bli erforderlig i relativt många fall, och har en försäkrad, vilket inte är ovanligt, haft många arbetsgivare under året kan utredningsarbetet bli tidskrävande, och det blir även fråga om en kännbar arbetsökning för de lokala skattemyndigheterna, framhåller riksförsäkringsverket vidare. Utskottet säger i sitt utlåtande att avgiften till tilläggspensioneringen bygger på ett fördelningssystem och det är därför enligt utskottets mening inte möjligt att i alla fall erhålla en absolut överensstämmelse mellan inbetald avgift och beräknad pensionspoäng.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

Herr talman! I stort sett är väl de uppgifter fru Håvik lämnade om beräkningen av avgifterna kända för kammarens ledamöter. Enligt riksförsäkringsverkets uppgifter beräknas antalet personer med blandad inkomst till ungefär 150 000. Varje år inbetalas till ATP-fonderna åtskilliga miljoner som inte blir pensionsgrundande, och det rör sig om personer, fru Håvik, som i regel har små inkomster och ligger sämst till. Fru Håvik sade att jag inte citerade fortsättningen men jag tror att fru Håvik och jag citerade precis samma avsnitt i riksförsäkringsverkets yttrande. Jag citerade nämligen det avsnitt som börjar med »Slutsatsen av det nu anförda». Fru Håvik tog fram mängder av argument. Hon sade att riksförsäkringsverkets yttrande är teoretiskt, men det är inte så teoretiskt som det resonemang som andra lagutskottet fört under tio år och som fru Håvik kom med. Här är det sannerligen fråga om den politiska viljan. I debatten den 10 april mötte jag ett socialdemokratiskt kansliråd och fick vid olika tillfällen höra att den politiska viljan saknades. Jag måste säga att den politiska viljan att rätta till felaktigl.eterna i detta fall helt saknas hos den socialdemokratiska majoriteten. Vi har som sagt arbetat för rättvisa i denna fråga i tio år, och jag tror att den så småningom kommer att rättas till. Första gången möttes vi av det argumentet att man skulle avvakta och se utfallet av reglernas tillämpning. Ett år senare var motiveringen en annan. Då skulle vi avvakta den utredning som sysslade med frågan om socialförsäkringens finansiering. Och när vi nu äntligen har fått ett yttrande från riksförsäkringsverket, så möter vi ett nytt argument, nämligen att en ändring blir så orimligt dyr att man inte ens kan fundera på den i fortsättningen.

Herr talman! Fru Håvik redogjorde mycket utförligt för vad riksförsäkringsverket anfört i sitt remissyttrande i vad gäller de kompletterande uppgifter som skattemyndigheterna skulle behöva skaffa fram för att kunna bedöma dessa ärenden. Av fru Håviks redogörelse framgick också att de uppgifter som skulle införskaffas är så många och svåra att det från den synpunkten är mycket besvärligt att rätta till denna sak. Men det relevanta och viktiga är, att sedan riksförsäkringsverket skrivit detta kommer verket ändå fram till den slutsatsen att »en beräkning av basbeloppsavdrag i det i promemorian avsedda syftet inte synes utesluten — — —». Det är detta som reservanterna har velat peka på. Det finns sålunda vissa möjligheter att genomföra en ändring, och därför tycker vi att det bör göras en ytterligare utredning och prövning av möjligheterna i det fallet. Låt mig ta ännu ett exempel. Vi kan tänka oss en person med så låg årsinkomst som 6 000 kronor, alltså motsvarande ett års basbelopp. Det finns faktiskt sådana fall. Vederbörande kan ha uppburit den inkomsten på låt oss säga tre månader under ett år. Det betyder att arbetsgivaren får erlägga arbetsgivaravgift för 6 000 kronor minskat med en fjärdedel av basbeloppet, alltså 4500 kronor. Samtidigt innebär det att denne arbetare inte får någon pensionsgrundande inkomst. Här föreligger sålunda bristande samstämmighet mellan erlagda avgifter och intjänad pensionsrätt. Jag upprepar alltså att den slutsats riksförsäkringsverket har kommit fram till tyder på att det finns möjligheter att lösa denna fråga.

Herr talman! Ja, herr Gustavsson i Alvesta, det är riktigt att vi citerade samma avsnitt ur riksförsäkringsverkets remissyttrande, men herr Gustavsson och herr Jonsson i Mora slutade citatet tre rader tidigare än vad jag gjorde. Riksförsäkringsverket skriver att »en beräkning av basbeloppsavdrag i det i promemorian avsedda syftet inte synes utesluten men att dess genomförande — — —». Där slutade herrarna att citera. Vidare sade herr Gustavsson att vi borde visa politisk vilja, men jag har en känsla av att när det gäller ATP visades den politiska viljan långt tidigare av ett helt annat parti. Det är emellertid någonting som vi kanske inte skall diskutera i dag.

Jag skall inte gå in på exempel med summor: och löner 0o.s. v., men jag vill tillåta mig att betvivla riktigheten i herr Jonssons i Mora beteckning av en person med 6 000 kr. om året i inkomst som årsarbetare. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! Beträffande det som fru Håvik sist tog upp vill jag säga att jag bara citerade vad som återfinns i utskottets utlåtande, där det återges ett par exempel för att visa hur bestämmelserna verkar. Jag nämnde också att det exempel som avsågs gällde en inkomst på 6 000 kr., som kanske kunde vara den enda under tre månader av ett år. Huruvida det är en årsinkomst eller inte må sedan vara osagt. Det är i varje fall ett exempel som nämnts i utskottets utlåtande. Beträffande spörsmålet om eventuell schablonmetod för lösning av denna fråga nämnde jag också att riksförsäkringsverket inte funnit anledning att i detta sammanhang gå in på en närmare prövning härav. Men bara det förhållandet att möjligheten nämnts i ett remissyttrande måste väl innebära att det är tänkbart att gå fram på denna väg.
Herr talman! Bara ett par ord. Hur långt vi citerade får väl protokollet utvisa. Jag vill minnas att jag citerade hela näst sista stycket i riksförsäkringsverkets yttrande. Om så inte är fallet ber jag att få hänvisa till detta yttrande. Kvar står emellertid, fru Håvik, att riksförsäkringsverket uttalat att det inte är uteslutet att lösa frågan på det sätt som vi tänkt oss, vilket betyder att de tekniska förutsättningarna härför skulle finnas. Att det medför vissa kostnader har vi inte förnekat.

Herr talman! Denna fråga är principiellt och även praktiskt av mycket stor betydelse. Tillåt mig därför att göra ett par mycket korta reflexioner. Vad det gäller är att de ATP-avgifter på t.ex. låginkomster, som i vissa fall inte tillför vederbörande någon, i andra fall endast ger liten ATP-pension, innebär en beskattning av låginkomsttagarna till förmån för ATP-fonderna. Det är en beskattning som inte på motsvarande sätt drabbar andra grupper. Finns det verkligen skäl att fortsätta med en sådan ordning bara därför att det troligen blir en smula besvärligt att göra något åt den? Skall man ha en så passiv attityd till en sådan omotiverbar politik som satt särskilt beskatta ett stort antal låginkomsttagare till förmån för en viss ökning. av ATP-fonderna? De låginkomsttagare som «särskilt drabbas av detta — jag talar nu inte speciellt om dem som har både löntagarinkomst och företagarinkomst — är till mycket stor del kvinnor. Kan verkligen fru Håvik vara nöjd med ett system som drabbar en hel del låginkomsttagare bland kvinnorna? Ingen begär något omedelbart beslut, utan man menar att denna fråga är så pass viktig att den mycket väl bör kunna utredas. Vad är det som gör att utskottets: majoritet inte ens vill gå med på att tillsätta en utredning? Annars kan man utreda alla möjliga saker — men inte denna. Utskottet skriver att på grund av systemet går det inte att få överensstämmelse mellan avgifter och pensionsrät tigheter. Nej, det är alldeles klart. Men av att man inte kan få fullständig överensstämmelse följer ju ingalunda att man inte kan minska vissa brister på överensstämmelse när det gäller en del fall som har mycket stark social motivering. Man kan förbättra systemet — även om jag är fullt beredd att erkänna att man inte kan göra systemet i detta avseende perfekt utan att skapa om det helt och hållet. Herr talman!

Om man verkligen kände tillräckligt starkt att sådana orättvisor inte bör få förekomma, så skulle man gå med på en utredning om saken. Det tycker jag, herr talman, är en naturlig slutsats, och därför yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Ohlin sade att han ser detta som en principiell fråga. Ja, hela ATP-systemet har utskottsmajoriteten sett som i allra högsta grad varande en principiell fråga, och ATP systemet och dess uppbyggnad och även avgiftsuttaget är något som vi vill slå vakt om. Fördelningsprincipen har vi bedömt som det enda rätta för att vi just skall kunna klargöra de åtaganden vi har i ATP-systemet. Jag har inte på något sätt förnekat att det kan finnas fall där avgifterna inte överensstämmer — man kan inte få millimeterrättvisa. Skall vi på något sätt ändra avgiftsdebiteringen i detta system, så frågar jag de ärade talarna: Till vilket pris är ni beredda att köpa denna rättvisa? Herr Ohlin har även talat om dessa små inkomsttagare. Ja, det var just med tanke på de små inkomsttagarna och dem som stod utanför ett enhetligt pensionssystem som ATP en gång kom till såsom ett obligatorium.

Herr talman! Fru Håvik frågar: Till vilket pris vill ni ändra på detta? Ja, det är ju detta som vi vill undersöka men som den socialdemokratiska utskottsmajoriteten inte ens vill se på. Vidare säger fru Håvik: Vi slår vakt om fördelningsprincipen, vi slår vakt om det och det. Därmed slår ni också, fru Håvik, vakt kring orättvisor som finns i ATP-systemet. Denna fördelningsprincip verkar ju i detta fall så, att de som har de lägsta inkomsterna blir de som drabbas. Man överför pengar från dessa till fonderna, och det bildas inte någon som helst pensionsgrundande inkomst. Är detta verkligen en princip som man så benhårt skall hålla fast vid?

Herr talman! Fru Håvik säger att fördelningsprincipen är det grundläggande och det man skall slå vakt om. Jag undrar om inte fru Håvik blandar ihop — förlåt att jag säger det — fördelningsprincipen som sådan till skillnad från premiereservprincipen å ena sidan och å andra sidan ett system där man inte anpassar avgifterna efter förmånerna utan har en mycket schablonmässig ordning. Den speciella schablonmässiga ordning man här har utgör ingalunda en nödvändig konsekvens av en fördelningsprincip. Vi kan ha en fullständigt genomförd fördelningsprincip men ha andra schabloner för uttagande av avgifter och för deras relationer till pensionsförmånerna. Detta argument vilar alltså på ett missförstånd. Dessutom har vi nu inte någon fördelningsprincip. Nuvarande ATP bygger på en kombination av fördelningsfinansiering och fondfinansiering. Vi har en ganska betydande fondbildning. De pengar som tas ut och som inte medför några pensionsförmåner går just till en ökad fondbildning. Att man tar en extra skatt på viss arbetskraft och lägger den till fonderna har ingenting att göra med fördelningsprincipen. Det är något helt annat än den fördelningsprincip som fru Håvik bekände sig till. Jag skall givetvis vid denna sena timme, herr talman, inte ta upp någon debatt beträffande den politiska viljan att utarbeta ett system som skulle ta större hänsyn till låginkomsttagarna. Jag vill bara konstatera att det är ett faktum att vi under de år vi hade de livliga debatterna, d. v. s. under mitten på 1960-talet, påvisade att det system som folkpartiet föreslog skulle ge bättre ATP-pensioner för låginkomsttagarna än det som infördes. Men vi skall väl inte riva upp hela denna debatt i dag. Jag ville emellertid säga detta, eftersom fru Håvik tog upp en sådan synpunkt. Det system som tillämpas är ur social synpunkt mycket olämpligt. Det skulle vara skäl att utreda vilka möjligheter man har att här åstadkomma en ändring utan att detta skulle medföra alltför stora tekniska svårigheter. Jag kan inte förstå varför man inte skulle kunna gå med på att göra en sådan utredning.

Herr talman! Numera har den gamla typen av tjuvskytte — jag höll på att säga det gamla hederliga tjuvskyttet — mer eller mindre försvunnit. Det gäller i varje fall den typ av olaga jakt som hade till motiv att någon gång då och då få kött i grytan till en hungrande barnskara i en stor och fattig familj. Jag vill naturligtvis inte försvara nå gon form av tjuvskytte, men det finns, tycker jag, många gånger större skäl att fördöma den nu allt vanligare formen av tjuvskytte som bedrivs från motorfordon. Det är en i högsta grad osympatisk jakt, och för viltstammarna mycket förödande, som bedrivs från bilar, scootrar och andra fordon. Inte minst i Norrland skjuts det enligt uppgift mycket älg i de milsvida skogarna med de stora avstånden. Man bländar djuren med hjälp av rörliga strålkastare när de på natten går ut för att beta. I Mellansverige och i södra Sverige skjuts också många älgar och dessutom mycket rådjur och småvilt, t.ex. hare och framför allt i Skåne fasan. För älgjakten använder man som regel älgstudsare, ofta försedd med ljuddämpare för att man inte skall dra till sig någon uppmärksamhet. För rådjur och småvilt är i stället salongsgevär det vanligaste. För fasanskytte har man ofta monterat strålkastare under geväret för att komma åt fasanerna när de sitter träade i granarna. Men salongsgevär, som för denna typ av jakt anses vara lämpliga därför att de ger mycket liten ljudeffekt, används också för att skjuta älg. Men det innebär som regel ett direkt djurplågeri, ty det är lätt att skadskjuta djur. även om man skjuter väl dör inte djuret. omedelbart på grund av utebliven chockverkan; det får alltså lida ganska mycket. Som exempel kan jag nämna att för några år sedan fälldes en liga som höll till i Kolmårdsskogarna — som kallades Finspångligan. Fem personer hade under lång tid bedrivit denna verksamhet, och de hade många älgar och rådjur på sina samveten. Vid förhöret uppgav de att de använde salongsgevär också för älgiakten. De påstod att det gick mycket bra; de sköt i eller i närheten av hjärtat. Men, sade de, man fick naturligtvis ofta vänta länge innan älgen föll — den fick förblöda först. En av de verkligt stora nackdelarna med denna form av jakt är väl just att om man skadskjuter djuret vågar man inte söka efter det, om det inte direkt faller på platsen. Det innebär då betydande lidanden för djuren.

Detta tror vi i hög grad skulle medverka till att avskräcka från denna form av osympatisk jakt. Jag vill erinra om att i paragrafen står att sådana hjälpmedel får förklaras förverkade om det är påkallat till förebyggande av brott eller eljest särskilda skäl förelig ger. De skall alltså inte till varje pris och varje gång förklaras förverkade utan domstolen får själv avgöra, om det finns skäl härför. Utskottsmajoriteten har förståelse för våra synpunkter och skriver: » Utskottet delar dock motionärernas uppfattning att jakten från snöscooters och andra motorfordon utgör ett allvarligt hot mot jaktvården. Sådan jakt bör motverkas med så effektiva medel som möjligt. Utskottet förutsätter att frågan följes med uppmärksamhet. Därest straffreglerna inte får tillräckligt avhållande effekt, torde det kunna ifrågasättas om inte bestämmelserna om förverkande bör kompletteras så att transportmedel som direkt använts som hjälpmedel vid brott mot jaktlagen får förklaras förverkat.» Man är alltså i princip positivt inställd till denna tanke, men man vill inte genomföra detta nu. Det vill inte heller reservanterna som endast begär en utredning av frågan. Reservanterna går emellertid längre än utskottsmajoriteten; reservanterna vill att riksdagen direkt skall beställa en utredning som skall undersöka under vilka former man kan tillämpa en sådan här bestämmelse. Reservanterna skriver: »En närmare utredning erfordras därför av under vilka förutsättningar och i vilken omfattning förverkande av transportmedel bör ifrågakomma. En sådan utredning bör enligt utskottets mening snarast komma till stånd.» Det är alltså inte så förfärligt stor skillnad mellan = utskottsmajoritetens och reservanternas yrkanden, men reservanterna vill ändå att det snarast skall bli en lösning av denna fråga. Därför tycker jag att det finns alla skäl för kammarens ledamöter att stödja reservationen, vilken jag, herr talman, ber att få yrka bifall till.

Herr talman!
Herr talman! Vad jag aktualiserat i min motion är rättsfrågor över huvud taget. Man måste göra klart för sig vilka det är som äger rätt att fiska och jaga i detta land. Jag vet inte om herr Hedin tillhör något tjuvskyttelag eller annat jaktlag, men han talade om osympatisk och mindre osympatisk jakt.

Det talades om Norrland. Har herr Hedin aldrig upplevt en drevjakt? Varför kräver herr Hedin inte att man skall ha ljuddämpare även på dreven? Är anledningen härtill den, att det bara är herremän som kan ha stora klungor av människor med sig, vilka för oljud ute i naturen kanske under den för djuren mest känsliga tiden, då de inte har något annat skydd än den svenska naturen. Det har möjligen herr Hedin, men djuren har det inte. Herr talman! Det var emellertid inte bara den saken jag ville resonera om — herr Hedin får väl fortsätta med sina billjus och all vad det var. Han kan naturligtvis också ta saker och ting i beslag. Varför skall människorna få vistas ute i naturen när de inte har jakträtt eller rätt till mark? Jag förstår inte hur herr Hedin över huvud taget kan tillåta att människorna går utanför fängelsemurarna. Det är ju för hemskt! När ridderskapet och adeln hade makt!en här i landet, ägde bonden inte rätt att jaga på egen mark. Känner herr Hedin inte till det? Jag har under ett flertal år från 1940 och framåt försökt att väcka förståelse för naturvård och att skapa möjlighet för människorna att komma ut i Guds fria natur. Jag har försökt ge dem möjligheter att lära sig umgås med svensk natur. Människor skall inte ge sig ut i naturen för att riva åt sig och riva ned därför att det någonstans i en buske står en herre som herr Hedin och skrämmer människorna till förstörelse.

Jag gjorde mig besväret att läsa i ridderskapets och adelns protokoll från 1731 samtidigt som jag läste förevarande utskottsutlåtande. Det är märkligt att finna att resonemangen på de båda ställena överensstämmer. Den 14 april 1731 talade man nämligen också om olaga jakt.

Bygn.-B. finner jag ey vara någon ny lag, uthan en gammal, utdragen af 1647 och 1664 åhrs Skogsordningar». Han talade också om att detta var adliga privilegier som inte kunde tagas ifrån adeln. En annan ledamot sade: >»Bondens barn försumma mera igenom det de löpa i skogen och skiuta, än de hafva nytta däraf. Det har varit ett regale, som Cronan altid haft».

Vi har möjligen sedan dess fått ytterligare några jordbrukare som fått tillstånd att jaga men så mycket mera är inte ändrat. Tydligen är det fråga om en sorts »regale» enligt utskottets mening, och alla de som jagar vill liksom på adelns och ridderskapets tid slå vakt om sina privilegier. Jag skulle vilja fråga utskottets ledamöter hur det förhåller sig med detta.

Dylika rättigheter voro rätt till mulbete för hemman, torp eller fäbodlägenheter, rätt till fiske, slåtter m.m. I samtliga dessa fall kunde enligt ovannämnda princip allmänningens upplåtande som rekognitionsskog ej lända till inskränkning i de redan existerande rättigheterna. Denna regel har fått sig uttryck i instruktionerna för bergskollegium den 16 oktober 1723 och 22 juni 1773 § 12. Kollegium anbefalldes vid allmänningars upplåtande till bruk noga tillse, att de, som av ålder därstädes haft rättigheter av antytt slag, skulle vid sitt nyttjande därav bibehållas. Om förbehåll skett i upplåtelsebreven eller ej, har icke varit avgörande för rättigheternas bestånd. En huvudregel för praxis har nämligen varit den, att kronan ej kunde bortgiva eller försälja, vad den ej själv ägde.» Man säger här ifrån: »Av det citerade uttrycket framgår, att urminnes hävd kunde åberopas beträffande såväl äganderätt som andra rättigheter.

Gäller den i fråga om jakt, gäller den i fråga om fiske? Kunde kronan mot gamla regler besluta i enlighet med 1950 års lag om gräns mot vatten eller om fiskerätt m.m.?

Den gamle Graningebon stämdes därefter till tinget för olovligt fiske. Hur kan Gra ningeverken ta ut stämning och få dom — låt vara en minimidom på 5x3 kronor —-— om bolaget icke ägde marken? Och hur kunde denne Graningebo i rätt nedstigande led sedan 1600-talet, då han följde en gammal rätt som han hade, stämmas inför domstol och utsättas för allt detta obehag? — Jag vill bara fråga.
Jag skall ta ett exempel.
Menar nu utskottet, att man i Roslagen skall stänga ute bygdebefolkningen från gamla rättigheter? Ja, säger kanske någon från utskottet, jag har ju mark själv, men jag är inte säker på atl med den marken följer någon som helst rättighet, vare sig till fiske eller till jakt. Sådana rättigheter har man tagit sig själv! I dag vet vi att troligen hela Graninge bruks domäner helt enkelt har tagits från kronan. Och sedan man har lagt beslag på all den egendomen, ja, då går man ut till bygdebefolkningen och säger: Vill du fiska här, så får du betala det ganska dyrt. Men om du fiskar på marker som du har större rätt till än Graningeherrarna, kommer det att bli dom och rannsakning! Herr Hedin talade om Norrland, men det han sade visar bara hur litet han känner till om Norrland. Norrland har varit till endast för att kunna utsugas av baggbölare och andra underliga människor i det här landet. — Men det är tydligt att detta är rätt, enligt utskottets utlåtande. Jag kanske skulle tillägga beträffande fisket där uppe i Graninge, att man vid dämningsmedgivande fick åläggande om fiskevård. Därför har det anlagts fiskodlingar i vattendragen där, och sedan har man inplanterat s.k. ädelfisk. Bolaget bildade en särskild förening för ändamålet, och för att undersöka hur det stod till med fisket och fiskodlingen gavs tillstånd för tjugo tjänstemän i bolaget att före den tid då allmänheten skulle erhålla rätt att fiska få resa dit upp och fiska — detta kallades »provfiske». Men när tjänstemännens kylutrymmen sedan är fyllda får allmänheten — eller pöbeln, vilket av uttrycken utskottet väljer vet jag inte — komma dit och försöka få en och annan fisk som råkat bli kvar. I Ovansjö fiskevårdsförening — det finns ju föreningar överallt — var det en hemmansägare som fick ungefär 2000 kvadratmeter av sin mark översvämmad genom uppdämning. Han lade ut tre kräftburar på egen mark eller i eget vatten eller vad man vill kalla det. Efter stämning blev han naturligtvis dömd — man kan väl inte göra någonting åt det — och eftersom han inte hade hälsan i behåll, kunde man göra med honom som man ville. Jag måste ställa en fråga till utskottets ledamöter.

Om så skedde, ägde kommande Konung, d.v.s. Kronan, ta tillbaka det utan ersättning.

Hur kommer det sig att inte Kronans ombud, i första hand våra landshövdingar, har fullgjort sin skyldighet att bevaka såväl Kronans rättigheter som rättigheterna för de människor som bor däruppe? Förklaringen kanske är ganska enkel. Om man läser adelns och ridderskapets protokoll angående exempelvis vad de som 1765 var rikets högsta ämbetsmän gjorde sig skyldiga till i fråga om överträdelse av gällande rättsregler och därför blev avsatta, skall man förstå vad som ligger bakom det hela. I Graninge med omgivning var det nämligen greven, guvernören, generalen, lagmannen m.m. Sparre, som själv tog sig sådana rättigheter. Att detta helt stod i strid med grundlagen kan ingen bestrida. Beträffande denna grundlag gjorde de maktägande vid den tidpunkten det felet, att de inte upp hävde den lagen. Då skulle de ju ha kunnat göra precis som de hade velat.

Då är frågan bara denna: Skall vi behöva följa de föreskrifter som kommer till uttryck i exempelvis 1950 års lag, och måste vi följa fiskerättslagen med undantag för vissa avsnitt? Hela Norrland, Dalarna m.fl. områden är gammalt kungligt regal och frågan är: Vem har rätt att sätta sig till doms och vem skall dömas? Kan inte den dömde vara den som har mest rätt fastän den ekonomiska grunden saknas för hävdandet av rätten. Herr talman! Det är mycket enkelt att tala om rätt och att ha rätt, svårigheten är att kunna få rätt.

Jag skulle vilja rekommendera regeringen — och det är nödvändigt om sådana lagar skall stiftas — att till Kronan återföra vad den egentligen äger. Men det finns nyttjanderätter för dem som odlat mark, vilka Kronan näppeligen utan mycket starka skäl kan ta tillbaka, och de skall inte heller tas tillbaka.

Men befolkningen sätter man på ett flyttlass som i den gamla tiden i Mälarbygderna. Människorna har fått lämna den bygd där de ändå haft djupa rötter. Jag vet inte om herr talmannen kan ställa proposition på ett propositions förslag som är grundlagsstridigt. När vi talar om lag och rätt för andra menar vi att lag och rätt skall iakttas av dem som ofta kommer innanför murarna men som många gånger är de minsta brottslingarna. Däremot brukar de som går utanför och kanske är de största bovarna oftast vara skyddade i olika avseenden.

Jag vet att talmannen har många intressen knutna till naturvården, t.ex. när det gäller Kilsbergen.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

Det vill med andra ord säga att jag yrkar att riksdagen måtte besluta att avslå Kungl. Maj:ts proposition nr 32.

Herr talman! Vi vet alla att herr Lundberg är djupt engagerad i frågor som rör lagstiftningen om utnyttjandet av våra naturresurser. Men här har tredje lagutskottet haft att behandla en proposition med förslag om ändring i lagen om rätt till jakt, och det lagförslaget är väsentligen av teknisk innebörd. Efter vad jag har kunnat utläsa ur herr Lundbergs motion har herr Lundberg inte heller haft mycket att erinra mot det förslaget som sådant. Därför har vi i utskottet vid behandlingen av propositionen utgått från de ändringsförslag i jaktlagen som Kungl. Maj:t lagt fram. I övrigt har det inte, såsom riksdagens ledamöter förstår, varit möjligt för utskottet att ta ställning till de frågor som herr Lundberg väckt i detta sammanhang. De problem som herr Lundberg tagit upp i sin motion är över huvud taget så omfattande att utskottet varken haft tid eller andra möjligheter att gå in på dem. Jag förutsätter att herr Lundberg på något annat sätt får försöka skapa förståelse för sina synpunkter på dessa frågor. Måhända är det lämpligaste förfarandet att ta en direkt kontakt med justitieministern och be denne att eventuellt tillsätta en utredning. Jag skall säga några ord om den reservation som är fogad vid förevarande utlåtande och som förefaller mig en aning märklig. Reservanterna hemställer att riksdagen måtte dels avslå motionerna, dels anta det i propositionen framlagda förslaget till ändrad lydelse av 308 lagen om rätt till jakt. Men reservanterna bygger upp motiveringen för sin hemställan på den motion som. man anser att riksdagen bör avslå. Visserligen innehåller reservationen en ytterligare avdelning, där det hem ställes att riksdagen i anledning av motionerna bör anhålla om att frågan onr förverkande av motorfordon som använts som hjälpmedel vid olovlig jakt skall bli föremål för utredning. Om vi jämför detta reservanternas yrkande med utskottets skrivning, skall vi emellertid märka att skillnaden i uppfattning inte är särskilt stor, vilket också mycket riktigt underströks av herr Hedin. Utskottsmajoriteten skriver i sitt utlåtande bl.a. följande: »Utskottet delar dock motionärernas uppfattning att jakten från snöscooters och andra motorfordon utgör ett allvarligt hot mot iaktvården. Sådan jakt bör motverkas med så effektiva medel som möjligt. Utskottet förutsätter att frågan följes med uppmärksamhet.» Vilken är det då som skall följa denna fråga med uppmärksamhet? Ja, naturligtvis den myndighet som skall vårda sig om jakten, övervaka jaktlagstiftning o.s.v., d.v.s. naturvårdsverket. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet när det gäller jaktvårdsfrågorna, och det skall väl därför inte vara nödvändigt att tillsätta en särskild utredning för att följa dessa. Det bör ingå i naturvårdsverkets allmänna skyldighet att göra detta. Därför borde det vara möjligt att få till stånd en snabbare behandling av dessa frågor än genom att tillsätta en utredning som kanske måste arbeta i flera år innan den framlägger sina förslag. Jag tycker med andra ord att reservationen varit tämligen onödig och att det borde ha varit möjligt att åstadkomma ett enhälligt utskottsutlåtande på denna punkt. Jag vill vidare ifrågasätta riktigheten av följande påstående som görs i reservationen: »Enligt utskottets uppfattning är den sålunda införda straffskärpningen inte till fyllest för att effektivt motverka ifrågavarande jaktform.» Hur vet man det? Vi får nu en betydligt skärpt jaktvårdslagstiftning i detta avseende. Jag vill påminna om att det vid grova brott skall kunna utdömas ända upp till ett års fängelse. Vapen, ammunition och övriga hjälpmedel — hundar t.ex. — kan förklaras förverkade. Det är med andra ord mycket stränga straff inom den jaktlagstiftning som här föreslås. Dessutom menar reservanterna att man borde ha möjlighet att lägga beslag på motorfordon som används vid jakt. Men det måste väl ändå vara någon Ööverensstämmelse mellan brott och straff. Bara vapnen är ju värda hundratals kronor, och hundarna kan vara värda lika mycket. Departementschefen uttalar också att om motorfordon används vid jakt, så kan detta bidra till en straffskärpning över huvud taget. Användandet av en bil, som man skjuter ifrån, en snöskoter e. d. betraktas som en allvarlig förseelse i samband med brott mot jaktlagstiftningen i detta fall. Jag har mycket svårt att föreställa mig att man kan gå så pass långt att man tar både vapen och hundar och dömer ut maximalt ett års fängelse samt dessutom skall behöva lägga beslag på de hjälpmedel i form av motorfordon som har använts. Det kan emellertid tänkas — utskottet skriver att det är möjligt — att det inte är nog med den nu av utskottet förordade straffskärpningen, utan att det kan bli nödvändigt att också förklara transportmedel som direkt använts som hjälpmedel vid brott mot jaktlagen förverkat. Men det är väl rimligt att vi prövar den skärpning av lagstiftningen som föreslås, innan vi går så pass långt som till att förklara sådana här motorfordon förverkade? Reservanterna uttalar att det skulle vara en fördel med detta på så sätt att man, om motorfordon kunde anses förverkade, kanske skulle kunna undvika att döma till fängelsestraff. Jag vill ifrågasätta, om det är särskilt sympatiskt att så att säga låta någon köpa sig fri från ett straff, att domarna skulle kunna väga mellan att sätta en person i fängelse och att sälja en bil. Man skulle alltså säga: »Vi tar bilen i anspråk, och så slipper denna person fängelse.» Det är väl inte vanligt att sådana straffmetoder används i vårt land. Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten, utan ber att få yrka bifall till tredje lagutskottets hemställan i utlåtande nr 25.